Herr talman! Regeringens proposition är resultatet av två utredningar som Alliansen initierade under förra mandatperioden. Jag har sett fram emot den här debatten och att vi får fatta dessa beslut. Den proposition som regeringen har lagt fram är väldigt bra. Den kommer att göra stor skillnad för alla dem som läser vuxenutbildning. Det finns framför allt fyra saker som är extra viktiga i propositionen. Det är att sfi inte ska vara en egen skolform utan helt och hållet inkluderas i den kommunala vuxenutbildningen. Det blir lättare för alla som läser på sfi att kombinera och också läsa kurser inom den övriga vuxenutbildningen och på så sätt snabbare bli klar och komma ut i arbete. Det tror jag är jätteviktigt. Alla elever ska erbjudas studie och yrkesvägledning. Om människor inte får hjälp med vilka val de ska göra, hur ser vi då till att elever läser rätt saker, de saker de vill jobba med sedan och får de saker de behöver? Det är väldigt viktigt. Därtill ska hemkommunen vara ansvarig för att varje elev har en individuell studieplan. I dag är det tyvärr väldigt spretigt. Många som läser inom vuxenutbildningen har också åtaganden hos exempelvis Arbetsförmedlingen. Det spretar väldigt mycket. Det är ingen som riktigt har ansvar för att de människor som läser och studerar får en bra utbildning. Det är jätteviktigt. Sedan gäller det den ökade flexibiliteten. Vi ser i dag att det är många, framför allt kanske kvinnor, som är föräldralediga som inte får möjlighet att studera samtidigt som de är det för att kommunen är dålig på att erbjuda undervisning på flexibla tider. Så ska det inte vara, och där förstärker och säger propositionen verkligen ifrån. Jag tror dock inte att det räcker, och därför har Moderaterna och Alliansen lagt fram ytterligare tre förslag i en följdmotion. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 i det förslaget. Av tidsskäl yrkar jag inte på alla, men jag ställer mig givetvis bakom alla de tre förslagen. Det första handlar om nationella prov. Nationella prov fyller en jätteviktig funktion i hela vårt utbildningssystem och bidrar framför allt till att skapa likvärdighet och rättvisa bedömningar. Vuxenutbildningen på grundläggande nivå är i dag den enda utbildningen inom skolväsendet där betygsättning sker utan nationella prov. Förut hade vi det. Tidigare, när kursplanerna för grundskola och den grundläggande utbildningen på vuxenutbildningen var desamma, använde man sig av nationella prov på grundskolenivå. Det kan man inte göra längre, för de matchar inte varandra. Detta behöver vi fortsätta ha. Nationella prov konkretiserar kursplanen och fungerar även som bedömningsstöd. Det gör framför allt att vi också märker om lärare tolkar våra kursplaner på olika sätt eller om vi får betygsinflation, till exempel. Det är jätteviktigt. Vårt andra förslag är att vi behöver följa upp hur de här reformerna genomförs. Det kan låta självklart, och det ska alltid ske. Men vi vet att det inte riktigt är så. När jag exempelvis har försökt ta reda på vilka kurser olika kommuner erbjuder, hur mycket tid studenterna får möjlighet att plugga, hur mycket som är lärarlett och var det inte är lärarlett och hur många som har möjlighet att läsa sfi för civilingenjörer, då finns det inte någon sådan information. Vi följer inte upp tillräckligt. Den här propositionen utgår från att skapa likvärdighet och flexibilitet, och då tror jag att vi behöver följa upp om åtgärderna och förslagen också får den effekten att det skapar likvärdighet och flexibilitet. Detta behöver vi göra också genom att titta på hur man annars gör. Det här leder oss in på vårt tredje förslag, och det är att Skolinspektionen systematiskt behöver ha tillsyn inte bara på huvudmannanivå utan också i större utsträckning på skolnivå. I dag fungerar det inte. I svaren på våra förslag säger man att det är bra som det är i dag, för Skolinspektionen ska till huvudsaklig del kolla på huvudmannanivå. Då kan man anta att det går att titta även på skolnivå. Men detta görs inte. Min bestämda uppfattning är att det behöver göras i mycket större utsträckning så att vi kan se när kvaliteten brister och kan komma med nya förslag som höjer kvaliteten. Sfi och möjligheten att få läsa inom vuxenutbildning gör att människor får en andra chans och får möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. För många är det den första, kanske den enda, chansen att få etablera sig på arbetsmarknaden och få tjäna sina egna pengar och kunna ta hand om sin familj och sig själv. Det är också nödvändigt för att vi ska kunna lägga våra gemensamma skattepengar på mer utbildning, sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur - det som är kärnan i välfärden. Vi behöver ha mer av debatt, inte bara om att vi ska ha utbildning och sfi. Det är rätt självklart. Det är vi överens om. Vi behöver ha en debatt om hur vi gör så att de pengarna används på rätt sätt och når resultat så att vi höjer kvaliteten. En dålig sfi-utbildning är ju inget som är värt att lägga pengarna på, för det ger ingen effekt. Som jag inledde med att säga: Regeringens förslag till proposition är väldigt bra, och där är vi helt överens. Men inom Alliansen och Moderaterna tror vi alltså att det behövs ännu mer och tycker att det är synd att inte regeringen kan se det och ta det till sig. Detta borde inte vara förslag som vi tycker olika om. Vi har ju nationella prov inom det övriga skolväsendet. Vi har det i grundskolan, och vi har det i gymnasiet. Varför kan vi inte ha det på den grundläggande nivån inom vuxenutbildningen?

Herr talman! På en i övrigt bra och vettig proposition har vi ansett oss nödgade att reservera oss till förmån för en egen reservation. Vi yrkar alltså på reservationerna 1 och 5. Förslaget i sig är vällovligt och bra: att nya medborgare ska lära sig svenska språket fortare och komma ut på arbetsmarknaden. Det kan vara ett bra grepp att organisatoriskt lägga sfi under den kommunala vuxenutbildningen. Det återstår väl att se hur det faller ut. Sådant här är svårt att veta innan förslagen har sjösatts. Men vi tror att det kan fungera bra. Att individualisera utbildningen efter skiftande behov kan självfallet aldrig vara fel. Det har länge riktats kritik mot att undervisningen på sfi är alltför likartad trots skiftande förutsättningar hos deltagarna. Även detta är ett bra förslag. Inte heller är en utökad och relevant studievägledning fel. Det här är högst vettiga åtgärder, tycker vi. Självfallet ska de som går på sfi kunna arbeta och studera samtidigt, även om vi tycker att lagparagraferna i förslaget kan ge utrymme för tolkningar. Vi tolkar dem välvilligt i alla fall; de kunde ha preciserats lite mer i förslaget. I vår följdmotion vänder vi oss emot att förslaget, såvitt vi kan se, inte på ett tydligt sätt avgränsar mot dem som befinner sig här illegalt, vilket vi menar att förslaget bör göra. Vi måste lägga resurserna på dem som befinner sig här med stöd av utlänningslagen och andra lagar, detta för att resurserna trots allt är ändliga - i alla fall utanför de här väggarna. En sista sak: Propositionen innehöll en lång rad lagändringar som åtminstone jag understundom tyckte var lite snåriga att reda ut. Därför hade jag en del frågor angående propositionen till departementet. Jag ska inte klaga på tillgängligheten hos den nuvarande regeringen utan i stället ge en liten eloge till den förra regeringen för att Utbildningsdepartementet under den förra regeringen var förhållandevis tillgängligt när man hade frågor angående förslag och annat.

Herr talman! Jag vill inte verka dryg eller så, men Robert Stenkvist menar att det var snårigt i propositionen. Han sa även, om jag uppfattade honom rätt, att han förstått det som att det bara är svenska medborgare som har rätt att läsa sfi. Så är det ju inte, men om Robert Stenkvist har uppfattat det så kan jag förstå att Sverigedemokraterna har haft svårt att förstå dessa lagregleringar och propositionen som helhet. Lagen är dock väldigt tydlig på att alla med uppehållstillstånd har rätt till sfi, och uppehållstillstånd kan man ha utan att vara svensk medborgare. Lagen är mycket tydlig. Jag tycker att det här är märkligt. Det finns så extremt mycket man kan säga om sfi och om vuxenutbildning. Vi vet också att mycket av vuxenutbildningen inte riktigt fungerar som vi vill att den ska, att människor inte kommer till sin rätt och inte kommer ut i arbete tillräckligt snabbt. Varför väljer ni då att fokusera på en sak som är rätt självklar när det finns så mycket annat att prata om och lägga fram förslag på? Varför ställer ni inte er bakom de förslag för ökad kvalitet som vi i Moderaterna och Alliansen lägger fram?
Fru talman! Det finns mycket att säga om sfi. Jag sa också att de förslag som propositionen innehåller är i huvudsak bra. Vi håller med om dem. De är bra. Det är absolut inte klart att lagen bara gäller för dem med uppehållstillstånd. Vi har lusläst paragraferna och hänvisningar till paragrafer, och vi har inte dragit den slutsatsen. För att vara riktigt säker - som jag avslutade mitt anförande med - e-postade och ringde jag till departementet, men jag fick aldrig något svar. Vi försökte undvika att väcka denna följdmotion, men eftersom jag inte fick något svar såg vi oss nödgande att väcka motionen. Vi lade pannan i djupa veck och tolkade lagen som jag sa i mitt anförande.
Fru talman! Har Robert Stenkvist uppfattat att det någonstans i verksamheten finns ett problem? Finns det andra som liksom ni i Sverigedemokraterna har haft problem att tolka lagen? Jag har inte mött någon som tycker att lagen är otydlig och upplever att det finns ett problem. Okej. Fine. Jag vet, och jag hoppas att Robert Stenkvist snart får svar från departementet, att man ska ha uppehållstillstånd för att få sfi och vuxenutbildning. Men tycker ni därutöver att de förslag som finns i propositionen räcker? Robert Stenkvist svarade inte på frågan varför ni är emot de kvalitetshöjande förslag som vi i Alliansen lägger fram. Det finns mycket som behöver göras inom sfi.
Fru talman! Förslaget måste absolut följas upp. Jag sa i mitt anförande att när sfi läggs över på den kommunala vuxenutbildningen måste man se hur det fungerar i verkligheten. Det är omöjligt att förutspå när man lägger fram ett förslag. Vi måste kontrollera hur förslaget kommer att fungera i verkligheten. Jag tar för givet att det kommer att ske. Ni hade en följdmotion, om jag minns rätt, om uppföljning. Vi tar för givet att frågan kommer att följas upp ändå. Jag har tyvärr glömt bort om det var någon mer fråga, fru talman.

Fru talman! Då är det dags för ett betänkande som bygger på en proposition från regeringen. Vi är glada att statsrådet Hadzialic deltar i debatten i dag. Det friskar alltid upp när det kommer en regeringsföreträdare och deltar i debatten. Betänkandet handlar om ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning. Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men jag väljer att yrka bifall till enbart reservation 2. Utbildning i svenska för invandrare ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning. Jag minns från ett av de första åren jag hade förmånen att sitta i riksdagen i utbildningsutskottet när en statssekreterare för alliansregeringen närmast förfärat berättade att vi nog inte hade en aning om hur stor skillnad i kvalitet det var i sfi-undervisningen runt om i Sverige. Statssekreteraren trodde inte heller att vi i allianspartierna visste var kvaliteten var bra och inte var bra. Det är alltid oroande när man har ett visst ansvar för utbildningsfrågorna att man inte känner till kvaliteten och hur den kan förbättras. Grunden till propositionen togs fram av alliansregeringen, och den har nu lagts fram av den så kallade samarbetsregeringen. Att sfi nu kommer att höra till den kommunala vuxenutbildningen är bra, men det är säkert ingen garant för en god och jämn kvalitet i hela landet. Förutom att sfi ingår i komvux så står det också att huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter individens behov. Det är en viktig del i arbetet. Många av oss har stött på människor som har blivit rekryterade till Sverige eller har kommit hit av annan anledning som har upplevt en stor frustration när sfi inte har kunnat erbjudas på tider som också passar med arbetet eller annan verksamhet. Det är viktigt att det görs tydligt. Precis som Ida Drougge tidigare lyfte fram finns ett antal punkter. Den tredje punkten om skyldigheten att erbjuda den studerande studie och yrkesvägledning är viktig. Det handlar inte minst om att denna omorganisation innebär att ytterligare öka möjligheten för eleven att kombinera olika typer av kurser. Då krävs en riktigt bra studie och yrkesvägledning. Alla elever inom skolväsendet för vuxna ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför framtida val av utbildnings och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Som vi alla vet är språket en nyckel till det svenska samhället och är därför så viktigt. Det finns en annan signal när det gäller utbildning på den grundläggande nivån. Tidigare har det talats om att prioritera dem med lägst utbildning. Här görs inte den prioriteringen på samma sätt längre. Låt mig ge en eloge till sfi och komvux i Skövde. Där fanns något de kallade Snabba spåret - just för att kunna individanpassa, som betänkandet handlar om. När det kom signaler om att prioritera blev det inte möjligt att individanpassa på det sätt de önskade. Därför är signalerna i det här betänkandet oerhört viktiga. Fru talman! Hur skiljer sig då allianspartierna och de andra fyra partierna åt? Vi i allianspartierna vill - som vanligt, säger jag med en blinkning - mer. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå är den enda delen av skolväsendet där betygsättningen sker utan stöd av nationella prov. Vi har tittat på remissvaren från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Man förordar nationella prov framför stödmaterial, och man pekar på att avsaknaden av nationella prov sannolikt bidrar till bristen på likvärdighet mellan kommuner och skolor eller anordnare. Vi vill betona vikten av likvärdighet. Vi anser att nationella prov skulle innebära en mer likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning och ge underlag för att analysera i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. Nationella prov kan även bidra till att konkretisera kursplanerna och innebära en ökad måluppfyllelse för eleverna. Låt mig göra ytterligare en parallell till den svenska grundskolan. När de nationella proven utformades för årskurs 9 mötte jag ett antal svensklärare som då sa att de äntligen förstod på vilken nivå de skulle lägga undervisningen och vad de skulle förvänta sig av eleverna. Vi diskuterar ofta att omfattningen av nationella prov i Sverige är stor och att de därför blir tidskrävande och jobbiga. Men det finns många lärare som vittnar om att proven är en hjälp i undervisningen att hålla rätt nivå, en hög nivå och kunna garantera en likvärdig nivå. Därför föreslår vi i allianspartierna sådana prov. Centerpartiet tillsammans med de övriga allianspartierna anser också att man redan nu bör bestämma sig för att ge Skolverket i uppdrag att följa upp hur reformen genomförs och vad den får för resultat. Vidare bör Skolinspektionen få i uppdrag att systematisera tillsynen, som föreslås i utredningen SOU 2013:20. Detta skulle ytterligare stärka säkerställandet av utbildningens kvalitet och likvärdighet. Detta säger alltså regeringspartierna och de två övriga partierna i utskottet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, nej till. Fru talman! En ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning är så viktig eftersom språket är en av nycklarna till delaktighet och gemenskap. Måtte nu den nya lagstiftningen bidra till att göra verklig skillnad så att vi kan garantera hög kvalitet och likvärdighet i hela Sverige! Låt oss i senare debatter återkomma till hur vi kan öppna upp för att den nya tekniken ska ge ytterligare möjligheter att höja kvaliteten även på det här området. Det tillhör nog en annan debatt än dagens.

Fru talman! Först vill jag förtydliga att jag givetvis står bakom alla våra reservationer, men med tidsaspekten i åtanke yrkar jag bifall endast till vår och våra allianskollegors gemensamma reservation 2. Språket är ett av de viktigaste instrument vi har som människor. Vi använder det till att kommunicera med varandra men även för att kunna inhämta kunskap om vår omvärld. De demokratiska grundprinciperna vilar på att varje människa kan läsa och inhämta den information hon behöver för att kunna förmedla sin åsikt i både tal och skrift. Som nyanländ i ett land inser man nog ganska snart att allt runt omkring en blir väldigt mycket lättare om man har det nya språket med sig. Man förstår de sociala koderna bättre och kan röra sig mer obehindrat både socialt och i arbetslivet. Därför ser vi kristdemokrater sfi som ett instrument inte bara för att få människor i arbete utan lika mycket för att de så snart som möjligt ska kunna anpassa sig till vårt samhälle med allt vad det innebär. Man kan inte nog betona vikten av att vi övriga i samhället runt omkring kan hjälpa till att påskynda processen för de enskilda som behöver ta till sig det nya språket genom att vara en del av deras sociala liv. Ju mer de använder språket, desto enklare är det för dem att komma vidare i allt vad det innebär. Jag vet att man många gånger diskuterar att våra elever inte ska ha läxor på fritiden. Men i det här fallet är vi nog alla ganska överens om att läxan att vara tillsammans och använda det nya språket är enbart av godo. Sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom sfi få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardagslivet, samhällslivet och arbetslivet. Sfi syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituationer, kunskaper och studiemål. Jag säger det sista en gång till: olika erfarenheter, livssituationer, kunskaper och studiemål. Det betyder att om man inte har en flexibel sfi kommer detta inte att fungera. Det är helt klart en grundläggande del för att vi ska få det att fungera. Vi kristdemokrater är givetvis glada över att utredningen som vi var med och tillsatte ligger till grund för de förändringar som nu föreslås. Att sfi inte längre ska vara en egen skolform utan ingå i vuxenutbildningen är något som vi ser som väldigt positivt. Vi tror att det kommer att ge möjligheter till förbättringar och leda till att resurser används mer effektivt ute i våra kommuner. Vuxenutbildningen av i dag ska svara mot det behov av utbildning som finns, och sfi är en del av det. Vuxenutbildningen ska även svara mot behovet av individanpassning. Det kommer nu även sfi att få göra, vilket är väldigt bra. Vi vet ju att människor är i olika situationer i livet, och därmed måste utbildningen anpassas utifrån den enskilda personens behov. Det överordnade målet måste vara att den enskilda personen kan ta till sig utbildningen på bästa sätt och förbereda sig för att kunna ta ett jobb på den svenska arbetsmarknaden. Just tidsaspekten är viktig att lyfta fram. Vi tror att denna samordning inom kommunerna tillsammans med att man nu erbjuds studie och yrkesvägledning och att en individuell studieplan kommer att upprättas kan göra avsevärd nytta när det gäller tidsaspekten på att människor kan komma ut på arbetsmarknaden. För mig låter dessa förslag som att vi nu kommer att underlätta för våra kommuner. Sfi kommer att ingå i samma former som övrig utbildning och kunna hanteras på liknande sätt som övriga delar. Vi vet att särregler skapar problem i kommunerna. Det kanske vi kan ändra på nu. Mina allianskollegor har talat om vikten av och behovet av nationella prov. Jag har ingen annan åsikt. Jag tycker också att det är viktigt att utbildningen har den kvalitet som vi förväntar oss, och vi ska ha möjligheten att förändra så att kvaliteten kan öka.

Fru talman! I dag diskuterar vi regeringens proposition Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning och de motioner som har väckts både under den allmänna motionstiden och med anledning av propositionen. Jag yrkar inledningsvis bifall till förslaget i betänkandet och propositionen och avslag på samtliga motioner och reservationer. Fru talman! En väl utbyggd vuxenutbildning av hög kvalitet har stor betydelse för enskilda människors möjligheter på arbetsmarknaden och för samhället i dess helhet. Inte minst har vuxenutbildningen en central roll för människor med kort utbildning men också för utrikes föddas och nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. En väl fungerande vuxenutbildning och kanske framför allt utbildningen svenska för invandrare är av avgörande betydelse för att ge nyanlända möjlighet till snabbare etablering i vårt samhälle. Ett sådant uppdrag för vuxenutbildningen och sfi förutsätter att utbildningen är effektiv och anpassad efter varje individs specifika mål, behov och förutsättningar samt att utbildningsvägarna är tydliga och överblickbara för den enskilde. Regeringens proposition bygger, som en del från Alliansen helt riktigt har sagt, på ett antal utredningar som den tidigare regeringen tillsatte. Men propositionen syftar till att skapa en mer effektiv och individanpassad vuxenutbildning, framför allt när det gäller sfi.

Vuxenutbildningen liksom sfi möter i dag människor med vitt skilda erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Utbildningen bygger därför - och måste därför bygga - på en hög grad av individualisering. Vuxenutbildningen är i dag kursutformad. En individanpassning handlar därför om att utbildningen måste utformas efter individens förkunskaper, mål, förutsättningar, funktionsförmåga och livssituation i övrigt. En annan viktig förutsättning är att eleverna tillåts gå olika vägar genom utbildningssystemet, att de ges möjlighet att kombinera studier inom olika utbildningar och på olika nivåer och att de bedöms individuellt. På så sätt kan studietider förkortas till nytta för både individen och samhället. Men det har funnits kritik, både från Skolinspektionen och från utredningar, mot att individualiseringen inte har fungerat. Det har handlat om brister i individuell kartläggning och studieplaner, brister i studie och yrkesvägledning men också om att kommuner ställt generella krav på språkkunskaper och annat för att studera på komvux i stället för att utreda den enskilda elevens förutsättningar att klara utbildningen, så som skollagen redan nu föreskriver. I propositionen tydliggörs att elever inom kommunal vuxenutbildning och sfi ska kunna välja de kurser de har behov av, oavsett skolform eller nivå. Dessutom ska kurserna kunna studeras samtidigt om det bedöms bäst gynna den enskilda eleven. Även om den möjligheten har funnits tidigare är det inte alltid detta har fungerat. För att ge deltagare i sfi bättre förutsättningar föreslår regeringen en större förändring. Genom att föra samman sfi och komvux till en och samma skolform skapas åtminstone en organisatorisk närhet som kan ge en ökad tillgänglighet till komvux kurser också för elever inom sfi. Fru talman! Att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevernas behov är också viktigt, vilket flera har framfört här. De som arbetar vid sidan av sina studier har ofta behov av att kunna studera på tider som inte inkräktar på arbetet. Att sfi, liksom komvux, utformas så flexibelt som möjligt är därför viktigt både för elevernas studieresultat och för att alla med behov ska kunna delta i utbildningen. Det finns också två andra förutsättningar som krävs för att vi verkligen ska få en individanpassad vuxenutbildning och sfi. Den ena är en väl fungerande studie och yrkesvägledning som kan vara ett stöd för eleverna att navigera genom kursutbudet så att de verkligen når sina mål. Den andra är den individuella studieplanen, som både för elev och utbildningsanordnare beskriver mål, studievägar och samordningen för elevens studier. I propositionen föreslås förändringar som tydliggör också detta. Jag skulle vilja ge några kommentarer till diskussionen om nationella prov. Regeringen föreslår i propositionen att ett stödmaterial ska utformas som stöd för bedömningar inför den grundläggande nivån vid komvux. Det handlar om stödmaterial i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap och att Skolverket också ges ett sådant uppdrag. En majoritet av remissinstanserna stöder detta och tycker att det är bra och att det kan räcka. Två remissinstanser har invändningar, men majoriteten tillstyrker alltså förslaget. Bakgrunden är att det är viktigt att lärare inom komvux också ges möjlighet att stämma av bedömningar av kunskapsnivån i förhållande till en nationell norm. Här har man gjort bedömningen att ett nationellt bedömningsstöd mycket väl kan fylla den normen inom den kommunala vuxenutbildningen. Jag vill återigen yrka bifall till utskottets förslag och därmed också till regeringens proposition.

Fru talman! Det vi debatterar i dag är regeringens proposition om bland annat en ökad individanpassning och en effektivisering av sfi, svenska för invandrare. Alla vi här vet hur centralt språket är. Det är centralt för den egna självkänslan och för våra möjligheter att utvecklas och arbeta med det vi älskar. Följande beskrivning av gymnasieläraren Karin Kers i Skolvärlden förra året träffar mitt i prick: "Språk är inte bara nyckeln till en oändlig värld av verklighet och fantasi, språk är också makt. Språk är möjligheten att ta makten över sitt eget liv, att förstå, följa med och kunna påverka samhället. Att kunna välja utbildning, yrke och livsstil. Att kunna påverka sin egen och samhällets framtid. Demokrati. Språket är inte bara möjligheten att kunna kommunicera med andra och att kunna påverka. Språket är också en förutsättning för att kunna utveckla det egna inre jagets tankar, känslor och idéer. Att existera, växa och utnyttja sin fulla potential." Det är detta vi vill göra genom att sätta eleven i centrum. Vi vill att eleverna ska kunna påverka sin egen framtid och utnyttja sin fulla potential. Fru talman! Det är glädjande att vi på tisdag ska ta beslut om denna fråga, om den grundläggande vuxenutbildningen och sfi. Vi vet att det har funnits problem för elever på grundläggande vuxenutbildning och sfi med att samtidigt kunna arbeta eftersom undervisningen har varit lagd på tider som har omöjliggjort detta. Nu öppnar vi för större flexibilitet när det gäller såväl grundläggande vuxenutbildning som svenska för invandrare genom det nya lagförslaget. Det lagförslag som vi ska besluta om på tisdag sätter eleven i centrum. Det skapar helt enkelt möjligheter för ökad kvalitet.

Allt detta kommer att skapa bättre möjligheter och ökad kvalitet för sfi. För att utveckla sfi föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2015 att antalet sfi-lärare ska öka, att deras kompetens ska öka och att fler ska lockas till arbetet. Regeringen avsätter 100 miljoner årligen från och med nästa år för att stärka kompetensutvecklingen bland sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk. Detta är nödvändiga satsningar för att säkra kvaliteten och göra det möjligt för våra nyanlända att på ett bättre sätt komma in i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Att införliva svenska för invandrare i den kommunala vuxenutbildningen är ett steg mot en mer integrerad vuxenutbildning där det inte skiljs mellan skolformerna för dem som nyligen kommit hit och de andra. Vi är övertygade om att vi genom denna reform ökar möjligheten att på ett bättre sätt anpassa utbildningens innehåll till de förutsättningar som de nyanlända har. Eleverna ska bland annat kunna studera både sfi och andra kurser, vilket i dag har varit svårt, och det har funnits olika tolkningar av den rätten. Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jabar Amin talade väldigt bra och fint om vuxenutbildningen, sfi:n och den proposition som regeringen har lagt fram. Det är kul. Nu har vi nästan alla varit uppe och dragit vad propositionen innehåller. Men den är så bra att det är värt att höra det en fjärde gång. Jag undrar dock några saker. Framför allt att det är svårt att se och upptäcka om lärare gör olika tolkningar av kursinnehållet och om de sätter betyg på olika sätt, ifall man inte har nationella prov. Jag köper bedömningsstöd; vi är för det på många ställen. Jag har ingenting emot bedömningsstöd. Men ett sådant gör det endast enklare för lärare att undervisa på rätt nivå. Det säger ingenting om huruvida de lyckas med det. Det kan man se mycket tydligare med ett nationellt prov. Varför tycker Jabar Amin att komvux på grundläggande nivå ska vara den enda skolformen där man inte har nationella prov? Den möjligheten hade vi förut. Nu finns den inte längre. Var det dåligt tidigare? Det skulle jag vilja ha svar på. Betyder det ingenting för er att remissinstansen Nationellt centrum för svenska som andraspråk förordar nationella prov, Jabar Amin?
Fru talman! Tack, Ida Drougge, för frågorna! För en stund sedan redogjorde min kollega, socialdemokraten Håkan Bergman, väldigt fint för varför vi tycker att bedömningsstöd räcker. En mängd remissinstanser - det är inte bara en - har tyckt att det räcker med ett nationellt bedömningsstöd i det här läget. Ni i Alliansen tog fem år på er innan ni över huvud taget kom på tanken att föreslå en utredning. Ulrika Carlsson, din kollega, sa i talarstolen för en stund sedan att när hon var ny i riksdagen - det måste ha varit 2006-2007 - kom statssekreteraren och sa: Ni anar inte vilken kvalitetsskillnad det är mellan olika kommuner. Om det var så stora skillnader, varför kom ni då inte på tanken att föreslå någon förändring förrän 2011-2012? Som svar på din fråga tycker vi att det som vi har tänkt oss och funderat över utifrån de svar som kommit från remissinstanserna vad gäller nationellt bedömningsstöd räcker i det läget. Framtiden får utvisa om det behövs mer. Men det räcker i dagsläget. De flesta remissinstanserna tillstyrker detta.
Fru talman! Det är tråkigt att debatten sänks till en sådan nivå. Ena stunden hör man i andra debatter att Alliansen gjorde för mycket, förstörde och reformerade skolan alldeles för snabbt. Sedan hör man plötsligt att det gick för långsamt och att vi kunde ha gjort saker mycket tidigare. Man kan faktiskt föreslå utredningar även när man sitter i opposition. Jabar får gärna rätta mig om jag har fel, men vilka utredningar i den här stilen har Miljöpartiet självt föreslagit tidigare än 2011, då de här utredningarna började? Det får du gärna berätta för mig. Man skulle kunna ha bedömningsstöd inom sfi och vuxenutbildning, samtidigt som man har nationella prov på de områden som vi föreslår. Då skulle man kunna jämföra och se vad som gav bäst resultat. Det kan vi inte göra nu. Det blir svårare att följa upp vad som fungerar och vad som är bra, om man gör på det här sättet. Vi har haft nationella prov för den grundläggande delen inom vuxenutbildningen tidigare. Vi vet alltså att det var bra då. Nu är det borta, och vi har haft några år då vi inte har haft det. Vi kan alltså redan utreda det. Det är därför som vi föreslår det här. Jag tycker att frågan kvarstår. Om det nu räcker med bedömningsstöd undrar jag om Miljöpartiet vill ha enbart bedömningsstöd i hela grundskolan också och inom gymnasiet? Ska vi ta bort de nationella proven där? Varför ska det vara skillnad?
Fru talman! I mitt svar till Ida Drougge redogjorde jag inledningsvis för, och refererade även till det svar som vår kollega Håkan Bergman gav i talarstolen, om att de flesta remissinstanserna är övertygade om att nationellt bedömningsstöd räcker i det läget. Mitt svar till dig, Ida Drougge, angående vad regeringen gjorde och inte gjorde var att om ni tycker att det här är för lite hade ni åtta år på er. Ni kunde ha åtgärdat det, om det är för lite. Det här är mer än ni kunde prestera. Jag tackar för att du sa att det här är en väldigt bra proposition. Det är en mycket bra proposition. Den löser många av de frågor och svårigheter som sfi-eleverna möter och de svåra frågor som sfi-lärarna möter, genom kompetensutveckling och så vidare. Mitt svar till dig, Ida Drougge, är att ett nationellt bedömningsstöd räcker. Vi får se framöver. En regering tittar alltid på vart en reform leder i olika situationer. Om man ser att det inte räcker kommer man säkerligen att åtgärda detta. Men i det här läget anser vi att det räcker.

Fru talman! Vi debatterar nu betänkandet med anledning av propositionen om ökad individanpassning, effektivare sfi och vuxenutbildning. Som många har sagt tidigare blir det en del upprepningar från talarstolen, med anledning av att det inte finns särskilt många reservationer i frågan. Jag hoppas att ni har överseende med detta även vad gäller mitt anförande. Att kommunicera på svenska är nödvändigt för att kunna delta i samhällslivets alla delar och utöva sina demokratiska rättigheter. Alla som bosätter sig i Sverige ska därför ges möjlighet att få kunskaper i svenska språket. Men ambitionerna från politikens sida ska såklart vara betydligt högre än så. Med anledning av de förslag som har lagts fram och Vänsterpartiets politik inom området ställer vi oss bakom utskottets förslag och propositionen. De går bland annat ut på att utbildning i svenska för invandrare inte längre ska vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska i stället inkluderas i den kommunala vuxenutbildningen. Den kommunala vuxenutbildningen ska alltså tillhandahållas på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av svenska för invandrare. Vi ställer oss också bakom att huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov. Där kan man vara kritisk till hur det ser ut i dag. Tyvärr har många kommuner inte erbjudit sfi under tider då det har funnits störst behov av det. Därför är det mycket positivt att det förändras. Vi ställer oss också bakom att elevens hemkommun ska vara skyldig att se till att den som avser att påbörja en utbildning inom kommunal vuxenutbildning erbjuds studie och yrkesvägledning. Även där har vi sett en avsaknad av det. Till sist ska hemkommunen dessutom också ansvara för att en individuell studieplan ska upprättas för varje enskild elev utifrån dess enskilda behov. Vi från Vänsterpartiet anser alltså att en individualisering av studieplanen och de resurser som behöver sättas in är helt korrekt. Precis som vi talar om rätten till kunskap inom andra utbildningsformer vill vi i Vänsterpartiet stärka rätten till kunskap även inom svenskundervisning för invandrare. Det är därför inte tillräckligt att kommunen har en skyldighet att erbjuda undervisning och att det finns en rätt att delta i undervisningen. Undervisningen måste också vara så pass bra att den ger eleverna tillräckliga kunskaper. Elevens förutsättningar och behov ska styra undervisningens inriktning och omfattning. Därför är det glädjande att se att det finns en majoritet i riksdagen för en individualisering. Självklart ska sfi också kunna läsas i kombination med praktik, yrkesutbildning, arbetslivsorientering, validering, annan utbildning eller förvärvsarbete. Nästan två tredjedelar av sfi-lärarna saknar i dag behörighet för att undervisa i svenska som andraspråk. Därför anser vi att utöver de förslag som finns i dag behöver det göras mycket mer för att se till att de lärare som undervisar i svenska som andra språk också har behörighet att undervisa. Jag hoppas att vi framöver kan arbeta tillsammans här i riksdagen för att ta fram tydligare förslag och se till att det också blir så. Jag tänkte kommentera några av de andra partiernas yttranden från talarstolen. Moderaterna och även andra allianspartier talar om nationella prov. Moderaterna hade som argument att det skulle leda till större likvärdighet. Då är frågan: Varför har den svenska skolan i övrigt stora brister när det gäller likvärdighet med tanke på att vi redan har nationella prov inom andra skolformer? Centerpartiet tog upp samma sak, och samma fråga kan ställas till dem. Sverigedemokraterna har en reservation där man vill utöka vuxenutbildningen. Då kan man ställa frågan: Hur kommer det sig då att Sverigedemokraterna under fyra år stöttade en regering som såg till att sänka skatter i stället för att satsa på bland annat vuxenutbildning? Under de fyra år som Alliansen hade makten med hjälp av Sverigedemokraternas indirekta stöd var det väldigt tydligt att man hellre valde skattesänkningar före att satsa på välfärden. För oss är en fungerande vuxenutbildning en del i den svenska välfärden. Att då i princip i varje debatt ta upp frågan om så kallade illegala flyktingar känns väldigt märkligt. Vad är egentligen problemet i svensk välfärd i dag? Handlar det om personer som ser ut som jag? Eller handlar det om att partier här i riksdagen hellre ser till att fylla fickorna på riskkapitalisterna än att se till att alla får en vettig vuxenutbildning? Sverigedemokraterna har på ett väldigt tydligt sätt under de senaste veckorna kommit ut som riskkapitalisternas bästa vän. Det gäller även inom vuxenutbildningen. Som ni känner till har Vänsterpartiet den åsikten att vinsterna ska försvinna även från den kommunala vuxenutbildningen. I min hemkommun Falun utförs ungefär 90 procent av den kommunala vuxenutbildningen av vinstdrivande aktörer. Vi ser också att kvaliteten har försämrats i takt med att fler och fler vinstdrivande aktörer har tagit över. Därför är det viktigt att vi har den utredning som vi har kommit överens om med Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att se till att pengarna hamnar där de ska, det vill säga till dem som ska läsa på utbildningen, till personalen för att de ska få bra villkor och inte till att fylla fickorna på riskkapitalbolag. Jag vill yrka bifall till utskottets samtliga förslag i betänkandet.

Fru talman! Upprepningarna blir ganska många även när Daniel Riazat pratar. Jag skulle vilja ta upp detta ur en lite annan vinkel än vad vi brukar göra. Daniel Riazat pratar väldigt mycket om välfärden. Jag och många med mig i mitt parti undrar en sak. I Vänsterpartiets vision, är välfärden outtömlig? Räcker den till alla? Räcker den till hela världen? Finns det inga begränsningar? Finns det någon tanke på att om man tar från en påse minskar resurserna i en annan? Kan vi verkligen ge allt till alla? Jag är väl medveten om att den som för en sådan politik framstår som väldigt god och human. Men det finns ju en verklighet också. Min fråga till Daniel Riazat är: Är välfärden verkligen outtömlig i Vänsterpartiets värld?
Fru talman! Det är en intressant fråga från Robert Stenkvist, och han svarade faktiskt själv på den. Nej, välfärden är inte outtömlig. Frågan som du ställer är väldigt intressant med tanke på att Sverigedemokraterna tillsammans med allianspartierna har tagit pengar och resurser från välfärden för att se till att de hamnar hos riskkapitalbolagen, för att fylla påsen hos de vinstdrivande aktiebolagen som allt fler har gett sig in i den svenska välfärden. Det har lett till att Sverige i dag är ett extremt land i världen. Det är alltså det sista landet i världen som bedriver en politik där det i princip är fritt fram för vinstdrivande aktörer att dränera vår välfärd på resurser. För att göra vinster har man tagit resurser som skulle ha gått till att höja lönen för lärarna, som skulle ha gått till mindre grupper i skolan och så vidare. Du svarade alltså själv på din fråga, Robert Stenkvist. Det finns resurser, men det handlar om hur de prioriteras och var de ska satsas. Sverigedemokraterna väljer att satsa dem hos privata aktörer som vill göra stora vinster. Vänsterpartiet väljer att satsa på dem som har behoven.
Fru talman! Jag fick ändå inte riktigt svar på min fråga. Men jag ska kommentera det som Daniel Riazat sa. Vi är för valfrihet i välfärden när det gynnar kunden, inte när det gynnar företagen. Skattefinansierad verksamhet ska gynna kunden och inte några företag. Vi har inget ansvar mot företagen. Men om företag kan bedriva en verksamhet som gynnar både kund och andra är det inte fel. Då är det en vinn-vinn-situation. Vi vill inte att skattepengar ska rinna i väg till riskkapitalbolag på Caymanöarna. Det har vi varit väldigt tydliga med. Men vi kan inte heller, som Vänsterpartiet vill, förbjuda all privat företagsamhet inom välfärdssektorn. Man ser från fall var det fungerar och var det gynnar kunden, konsumenterna och skattebetalarna som finansierar hela verksamheten. Fru talman! Under förra mandatperioden gick vi med på skattesänkningar. Det var för att stimulera företagandet och arbetandet. Det är därifrån skatteintäkterna kommer. De kommer inte från himlen eller någon annanstans ifrån, utan det är människor som arbetar ihop dem på privata och offentliga företag. Det är därifrån våra resurser kommer. Min fråga är återigen: Hur går Vänsterpartiets politik ihop? Resurserna är tydligen obegränsade.
Fru talman! Det blir återigen väldigt lustigt. Å ena sidan har man varit med och stöttat en regering som har kunnat sitta kvar som minoritetsregering under fyra år genom att man har gått med på en rad skattesänkningar som främst har gått till dem som redan har mycket resurser. Å andra sidan pratar man om att det inte finns oändligt med resurser. Nej, det gör det inte. Men när man tar bort 160 miljarder från våra gemensamma pengar och ser till att de som redan har resurser får ännu mer, då måste man ju ta pengarna någonstans ifrån. Där har Sverigedemokraterna varit med att se till att man har tagit pengar från välfärden till dem som redan har pengar. Man har tagit resurserna från där behoven har funnits till områden där dessa behov inte har funnits. Robert Stenkvist pratar om att vi vill förbjuda all privat välfärdsverksamhet. Jag vill be Robert Stenkvist att läsa den överenskommelse som vi har gjort med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kring utredningen om vinster i välfärden samt att läsa Vänsterpartiets tidigare ställningstaganden i frågan. Vänsterpartiet tycker att det är bra när seriösa kooperativ, stiftelser och andra icke vinstdrivande aktörer bedriver verksamhet. Däremot motsätter vi oss att man tar ut enorma vinster, vilket man gör i dag. Skiljelinjen mellan Sverigedemokraterna med sin borgerliga politik och Vänsterpartiet blir tydlig. Robert Stenkvist pratar om skolan i form av företag. Robert Stenkvist pratar om brukarna och eleverna i form av kunder. Där finns en viktig skiljelinje. Vi anser inte att detta ska vara ett företag, en business som vilken som helst. Det ska inte vara samma principer för att sälja kläder som för att bedriva utbildningsverksamhet. På samma sätt anser vi inte heller att en elev som går på en vuxenutbildning ska betraktas som en kund. Det är en person som har rätt till sin utbildning eftersom vi satsar våra gemensamma resurser.

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! Jag tackar för möjligheten till diskussion och debatt kring propositionen Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning . Jag känner en stor glädje över att ha fått lämna över den här propositionen till riksdagen, eftersom jag tror att den kommer att leda till en bättre sfi och en bättre vuxenutbildning. Det som är i fokus för propositionen är att sfi:n ska bli så individanpassad som möjligt. Den ska se till att vi får en bättre koppling mellan sfi:n och arbetsmarknaden, bland annat genom att man ska kunna kombinera sina språkstudier med exempelvis en yrkesutbildning. Man ska också om möjligt kunna utföra praktik och annat som gör att man får mer arbetslivserfarenhet och bredare kunskaper och därmed också blir mer anställbar för att i möjligaste mån och så fort som möjligt kunna etablera sig både på arbetsmarknaden och - vilket naturligtvis är det viktigaste - i det svenska samhället. Det här är viktigt, framför allt i det sammanhang som vi befinner oss i. Vi vet att det kommer många nya människor till vårt land, och de här människorna kommer från olika sammanhang och situationer. Vissa kommer dessvärre hit på grund av att det pågår krig och konflikter runt om i världen. Vi vet att det finns regioner som brinner nu. Människor flyr för sina liv. Sverige har som så många gånger förr visat sig vara en solidarisk hand som hjälper människor undan krig och nöd och ger dem en ny chans till ett nytt liv, men också bygger upp människorna genom att möjliggöra utbildning och genom att på så vis ge dem en chans att komma in i samhället. Andra kommer till Sverige från exempelvis ett annat EU-land för att jobba, kanske som lärare, kanske som yrkespraktiserande inom vård och omsorg, kanske som snickare eller svetsare. Alla kommer de hit för att bidra till ekonomin och tillväxten. Vissa kommer kanske hit på grund av kärleken. De banden är nog de starkaste. Kommer man hit för kärlekens skull och har uppehållstillstånd ska man självfallet också ha möjlighet att lära sig svenska för att komma in i samhället. Vi vet att svenska språket är nyckeln till att bli en del av vårt samhälle. Jag vet det själv. Jag vet också att många andra i den här kammaren och runt om i landet bär med sig just den erfarenheten. Har man språket har man också en helt annan chans och möjlighet att komma in i det svenska samhället. Det måste vi naturligtvis möjliggöra för fler. Det som den här propositionen i huvudsak kretsar kring är att utbildningen i svenska för invandrare, sfi, ska upphöra som egen skolform och gå in i vuxenutbildningen som en del av komvux. Vi ska se till att studievägarna för dem som studerar inom sfi blir mer sammanhållna. Vi ska exempelvis se till att det blir färre överlappande kursmoment, så att man så snabbt som möjligt ska kunna ta sig igenom utbildningen för att sedan bli verksam på arbetsmarknaden.

Detta kan signalera hur jag vill att vi ska samverka mellan regeringen och kammaren. Kan vi finna samsyn kring viktiga frågor, det må gälla skolan eller vuxenutbildningen, ska vi göra det, för det är viktigt för utvecklingen i samhället. Vi ska inte låsa fast oss vid polariseringar och polemik och skapa en status quo-situation när vi vet att de utmaningar som finns både inom skolan och på arbetsmarknaden fordrar större enighet. Fru talman! Den här propositionen, som baseras på en utredning som den tidigare utbildningsministern Jan Björklund tillsatte, är ett första steg i det arbete som regeringen ämnar bedriva under mandatperioden för att se till att sfi:n blir än bättre och att etableringsprocesserna förbättras än mer. Det vi gör just nu, utöver detta, är exempelvis att se till att asylsökande ska få lära sig svenska från dag ett. Vi vill ge våra studieförbund i uppgift att jobba mer med svenskan och samhällsetableringen för asylsökande. Vi tittar på hur valideringen ska bli bättre. Det kommer människor med många kompetenser och kvalifikationer till vårt land, och deras kompetensportföljer måste bli bekräftade än snabbare. Vi föreslår i vårändringsbudgeten att vi ska jobba med rekrytering av fler sfi-lärare, för vi vet att det finns en brist i det avseendet. I den budgetproposition för 2015 som regeringen lämnade till riksdagen förra året och som dessvärre avslogs av oppositionen och Sverigedemokraterna föreslog vi också kompetensutveckling för sfi-lärare. Min förhoppning är naturligtvis att vi ska kunna återkomma till detta, för det är nog så viktigt att vi hittar de rätta formerna och processerna. Men för att det ska fungera väl hela vägen måste man tillföra resurser. Det gäller framför allt att vi fokuserar på lärarna, för de är alltid det huvudsakliga i ett bra skolsystem. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, men det gäller även vuxenutbildningen och sfi:n. Har man tillräckligt många lärare med goda förutsättningar att göra sitt arbete får man också elever som kan mer, förstår mer och därmed kan bidra mer till samhället. Se det här som ett första steg! Jag är glad att det finns en enighet kring att det mesta i propositionen är bra, trots reservationerna från oppositionen och Sverigedemokraterna. Jag tackar för debatten och diskussionen!

Fru talman! Tack, Aida Hadzialic, för den genomgång som ministern gjorde av propositionen. Jag uppskattar mycket tonen i inbjudan till samtal, samverkan och breda överenskommelser och också vad jag kallar den kastade handsken. Man diskuterar och resonerar gärna om de reservationer som vi från allianspartierna har lagt fram. Vi kan alla dela engagemanget för möjligheten för alla människor som kommer till Sverige att få chansen att lära sig det svenska språket så fort som möjligt på bästa sätt och givetvis så djupt som möjligt, och så vidare. Jag skulle gärna vilja fråga ministern hur vi ska säkra kvaliteten. Det är inte så att det inte har funnits kvalitetskrav på utbildningen tidigare. Jag uttryckte mig kanske lite slarvigt i mitt anförande. Jabar Amin förstod det som att det redan var 2006 som statssekreteraren hade sagt detta. Det hade hon inte gjort, utan det var några år innan. Sedan är Jabar Amin säkert medveten om att man måste prioritera antalet utredningar. Men det kan vi återkomma till vid senare tillfälle. Jag kommer tillbaka till att det är några remissinstanser som har lyft behovet av de nationella proven och att man där säkerställer en kvalitet. Vi är inte oense om att nationella prov kan fylla en viktig funktion när man ska se till kvaliteten. Jag skulle önska att ministern resonerade lite grann om det, som hon sa tidigare i anförandet.
Fru talman! Tack, Ulrika Carlsson, för dina kommentarer. Jag börjar med den första delen av din kommentar om hur vi kan kvalitetssäkra det fortsatta arbetet. Det är precis som jag sa i mitt anförande. Det viktigaste måste vara att vi jobbar med att vi får fler verksamma lärare inom sfi:n eftersom behoven växer. Vi måste också se till att lärarna får rätt förutsättningar för att kunna bedriva en bra undervisning. Det gäller exempelvis att vi tillhandahåller den kompetensutveckling de behöver. Därmed är det olyckligt att den borgerliga oppositionen röstade ned vårt förslag i det avseendet. Det finns uppenbarligen behov ute i verksamheterna. Det är mycket riktigt så att jag gärna diskuterar och försöker finna samsyn om så mycket som möjligt för att vi ska kunna ta ett steg framåt. När det gäller frågan om de nationella proven är de viktiga. Jag ser naturligtvis funktionen med det verktyget. Men vi har gjort bedömningen att det är bättre att jobba med ett stödmaterial för bedömning och betygsättning i detta avseende. Det blir en mindre administrativ börda för lärarna, och det är mindre kostsamt än nationella prov. Vi måste här och nu fokusera våra resurser på det som är det viktiga. Det är återigen fler lärare, kompetensutveckling och bättre förutsättningar för undervisning. Det är där vi ska börja, och det är där vi ska lägga grunderna. Men vi ger också verktygen för kunskapsuppföljningen.
Fru talman! Tack, ministern, för de svaren. Vår första reservation gällde de nationella proven. Sedan hade vi också från allianspartierna en reservation om behovet av att följa upp kvaliteten. Vi hade förslag på att man, samtidigt som man nu rullar ut propositionen med förslag som ska bli verklighet och träda i kraft under 2016, skulle ge Skolverket i uppdrag att väldigt nära följa att man håller kvaliteten. En ytterligare reservation handlar om att Skolinspektionen skulle få ett uppdrag att systematisera tillsynen, som var förslaget i SOU:n från 2013. Jag skulle gärna höra ministern resonera lite grann om de delarna. Jag tror att vi alla kan vara ense om att lärarna givetvis är en oerhört viktig del. Men vi ska samtidigt systematisera, följa upp och kvalitetssäkra propositioner och reformer. Det har förut varit viktigt för alliansregeringen, och jag antar att det också är viktigt för den nya regeringen att på olika sätt göra det. Jag skulle önska att ministern ytterligare resonerade lite grann om det. Givetvis är satsningarna på lärare viktiga. Men hur avser man att följa upp kvaliteten? Utskottets majoritet yrkar avslag på våra reservationer. Det vore väldigt intressant att höra vad ministern har att säga.
Fru talman! Tack, Ulrika Carlsson. Det är naturligtvis väldigt viktigt med uppföljning. Det är ändå grunden för fortsatt utveckling. Regeringen kommer att bedriva uppföljning av detta. Men vi menar att man inte behöver ge Skolverket ett särskilt uppdrag att syssla med detta. Allt handlar om någon form av avvägning av hur resurser ska användas. Vi tror återigen att i det ekonomiska läge som vi befinner oss i, där vi måste hushålla med våra gemensamma skattepengar och våra gemensamma medel, är det klokare att fokusera pengarna på det som är nyckeln till en bra undervisning, det vill säga fler lärare, kompetensutveckling och bättre förutsättningar i klassrumssituationen. Det finns verktyg inom Regeringskansliet och Utbildningsdepartementet för att titta på hur verksamheten utvecklas. Vi ska hålla ett öga på detta. Vi tycker nog egentligen likadant, men vi funderar på hur det hela ska konstrueras bäst.

Fru talman! Jag tycker precis om Ulrika Carlsson här tidigare att det var väldigt kul att höra statsrådets ödmjukhet inför att detta arbete är någonting som har påbörjats av Alliansen. Jag är väldigt tacksam och glad över att det är någonting som regeringen väljer att prioritera och bygga vidare på. Det är onödigt att i frågor där vi egentligen ligger väldigt nära skapa debatt för debattens skull och konflikt bara för att bråka. Det är ytterst onödigt. Därför är jag väldigt glad över att statsrådet till stor del inte gjorde det i sitt inledningsanförande här tidigare. Jag har framför allt en fundering. Det gäller den tredje av våra reservationer om Skolinspektionen. Jag är av uppfattningen att vi behöver kvalitetssäkra vuxenutbildningen mycket mer. Men det är svårt att göra det i dag på ett bättre sätt. Vi vet inte riktigt vad inom vuxenutbildningen som fungerar. Vi vet inte vilka som är de främsta exemplen, vilka som lyckas väldigt väl och vilka som når bra resultat. Vi har gjort en mängd olika besök. Vi är själva ganska övertygade om att exempelvis sfx, eller yrkes-sfi, är någonting som är väldigt effektivt och som fungerar väldigt väl, men vi kan alltså inte mäta det. Vi vet att de utbildningarna är lite dyrare, men jag är ganska övertygad om att vi får igen de resurserna. Därför vore det väldigt bra om vi kunde ha en inspektion som även kunde titta på skolnivå och enhetsnivå. Det skulle också underlätta för kommunerna att upphandla bättre så att det inte blir de övervinster som man skulle kunna tala om utan att skattepengarna används mycket mer effektivt både i den kommunala verksamheten och i den fristående.
Fru talman! Tack, Ida Drougge, för din kompletterande fråga. Det görs ändå mätningar av statusen för den svenska skolan och de olika delarna i utbildningskedjan. Är det något vi i Sverige kan vara väldigt stolta över så är det vår vuxenutbildning. Den anses vara i världsklass. Jag har haft den fina förmånen att ha träffat kollegor runt om i världen. De säger: Ni i Sverige har verkligen en vuxenutbildning man kan räkna med. Tittar man på varför det gick så väl för Sverige i samband med finanskrisen 2008, 2009 och framåt vet man att en av delförklaringarna till det är att vi hade en väldigt god omställningsförmåga. Branscher kommer och branscher går. Men i och med att vår arbetskraft kunde omställa sina kvalifikationer via vuxenutbildningen kunde människor ta de jobb som fanns eller de jobb som växte fram, och i många fall skapade de dem. Trots detta förstår jag er tanke om att ni vill ha ännu mer koll på verksamheten på en mer detaljerad nivå. Så som det är nu tittar man på vuxenutbildningen på en huvudmannanivå. Det gör man också med förskolan, exempelvis. Återigen, det här har handlat om en prioritering. Att vi vill ha kvar det på huvudmannanivån är en fråga om att hushålla med resurserna och se till att vi använder pengarna mest ändamålsenligt. Enligt vår uppfattning handlar det om att skapa rätt former och sedan investera i lärarna. Investerar vi i lärarna kommer vi också att få duktiga och engagerade elever som blir mer anställbara och har lättare att etablera sig.
Fru talman! Grunden för att vi anses ha en vuxenutbildning i världsklass är mycket 1) att vi har den och 2) att vi erbjuder den till väldigt många. Den innehåller väldigt mycket, och den är helt enkelt tillgänglig. Den anses inte vara i världsklass för att vi vet att kvaliteten är så bra och att den fungerar så effektivt, utan det handlar just om att den finns. Det flesta andra länder erbjuder inte vuxenutbildning gratis. Redan där ligger vi före, men jag är av uppfattningen att det inte räcker. Jag måste säga att jag tycker att det är lite kortsiktigt att inte mer och bättre följa upp hur det ser ut på skolnivå och enhetsnivå. Vi vet ju att kommunerna har otroligt svårt att göra kvalitativa och riktigt bra upphandlingar. Jag tror verkligen att om Skolinspektionen skulle följa upp och se vad som funkar, vad som är effektivt och vad som är bra skulle kommunerna få ett mycket bättre underlag när de gör sina upphandlingar och skulle då kunna spara pengar. Initialt skulle det vara en större investering, men jag är övertygad om att det är någonting som vi skulle hämta hem, både i faktiska kronor och i effektivitet och bättre kvalitet, och på så sätt få ut fler människor på arbetsmarknaden tidigare, vilket ytterligare spär på lönsamheten i en sådan investering. Aida Hadzialic får gärna berätta lite mer om varför hon inte tror att det här behöver ske just nu. Varför har vi tid att vänta?
Fru talman! Tack igen, Ida Drougge! Man måste alltid prioritera, och när resurserna är ändliga och man måste hushålla med de ekonomiska ramar vi har väljer regeringen att prioritera verksamhetens innehåll och verksamhetens hjältar, det vill säga lärarna. Vi vill investera i lärarnas förutsättningar, i att vi ska få fler lärare och i lärarnas kompetensutveckling, för det är så vi tror att utbildningskvaliteten blir ännu bättre. Vi ska fokusera på att vuxenutbildningen och sfi ska få en tydligare koppling till arbetsmarknaden, för det är det som i slutändan ger de största och bästa samhällsekonomiska vinsterna. Sedan är det självfallet viktigt med uppföljning. Det är viktigt med tillsyn. Men vi har ändå verktygen på plats, och vi ska kanske inte i detta nu, när vi står inför växande behov, göra en prioritering där vi sätter byråkratin, administrationen och detaljbitarna före investeringar i lärarna och i utbildningens kvalitet. Jag tror ändå att vi är rätt så eniga om att det är där kvalitetsutvecklingen sker. Bara en liten kort reflektion: Det pratas om att vuxenutbildningen är tillgänglig för alla. Det där kan man verkligen problematisera kring. Problemet de senaste åren har ju varit att den borgerliga regeringen dragit ned på resurserna till vuxenutbildningen, vilket gjorde att färre fick möjlighet att studera och omkvalificera sig. Det här är inte bara ett problem för den enskilda individen utan ett problem för arbetsmarknaden. Fixar vi inte anställbarhet för fler individer fixar vi inte heller vår omställningsförmåga och därmed vår tillväxt. Man måste alltså se hela kedjan.

Fru talman! Vi kommer inte att göra om misstaget att anmäla oss för sent, för då kommer man sist på listan. Folkpartiet vill först och främst yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och särskilt till reservation 2 från Folkpartiet och Alliansen. Vuxenutbildningen är en av de absolut viktigaste delarna när det gäller integration, utbildning och arbetsmarknad. Det här är ingen generell vuxenutbildningsdebatt, utan det är en debatt om svenska för invandrare och för nyanlända. Man har testat olika metoder - sfi-bonus, sfi-peng, fortbildningsinsatser, olika typer av nedslag och tester - och i alla år, fru talman, har det riktats skarp kritik mot kvaliteten. Det har varit dålig individanpassning, dålig koppling till arbetsmarknadspolitiken, dålig genomströmning, höga avhopp och att systemet inte klaffar mellan sfi, alltså svenska för invandrare som en egen skolform, och den övriga kommunala vuxenutbildningen. Det viktigaste i sak är naturligtvis att sfi som egen skolform upphör och att ineffektiviteten som har funnits i systemet tas bort. Det jag är särskilt orolig över är regeringens syn, hur man tror att det är i dag och hur man vill se det i framtiden. Det låter bra, men man har inte så bra koll, vill jag hävda. Det är redan i dag skrivet i Skolverkets rekommendationer, i andra beslut, att den enskilde ska erbjudas sfi. Man ska individanpassa, och man ska ta in praktiska moment. Men man gör inte det. Vissa kommuner erbjuder inte ens sfi. Vissa kommuner upphandlar inte sfi, och det är ett lokalt beslut. Vill man i Västerås eller i Falun upphandla sfi eller vuxenutbildning är det ett lokalt beslut. Vad är problemet, fru talman? Kvaliteten! Precis på dessa punkter väljer regeringen, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att inte gå oss till mötes när det gäller kvalitetsuppföljningen. Det här är ingen liten verksamhet. Det är minst 114 000 personer som går i skolformen sfi. Den kostar över 2 miljarder kronor. Vilken verksamhet skulle ett kommunalråd eller ett företag låta kosta så mycket och omfatta så många människor utan att utvärdera och följa upp? Det är precis detta som är våra medskick som ni tyvärr avslår. Det ni vill uppnå tillsammans med oss finns redan reglerat, men syftet med det här betänkandet och den här propositionen, som Folkpartiets ministrar presenterade på DN Debatt i augusti förra året, innehåller just bättre anpassning, bättre nivågruppering och en effektivare skolform rent organisatoriskt genom att man lägger in sfi i vuxenutbildningen. Då säger statsrådet Aida Hadzialic att vi inte har råd att lägga pengar och ett särskilt uppdrag på Statens skolinspektion. Jag är en stark anhängare av Statens skolinspektion. Det är de som ska gå ut och kvalitetsgranska våra 290 kommuner, våra huvudmän, kommunala som fristående. De genomför nedslag ibland. År 2010 tittade man på 25 kommuner i vuxenutbildningen, och då ska ni veta att när Skolinspektionen tittar på vuxenutbildningen, denna stora och viktiga verksamhet, begär man generellt sett in underlag från kommunerna, det vill säga man går inte alltid ut själv till verksamheten och granskar behörighet och individanpassning kopplat till arbetsmarknaden. Jag tycker att det är en stor brist. Varför är vi engagerade i det här? Jo, det handlar i grunden om att Sverige ska ha en bättre integrationspolitik, den absolut viktigaste och största utmaningen som Sverige just nu står inför. Vi har ingen bra integrationspolitik. Det tar för lång tid att lämna utbildningssystemet, och det är för krångligt att ta sig ut på arbetsmarknaden. Ska man klara av det måste vi ändra sfi och vuxenutbildningen.

Fru talman! Jag reagerade lite på Roger Haddads anförande - åtminstone vad han sa i slutet. Den kritik som Roger Haddad säger har funnits mot sfi tog även jag upp. Anledningen till att regeringen lägger fram propositionen är att man vill komma till rätta med en hel del av de brister som bland annat Skolinspektionen och även Statskontoret och andra har påvisat. Det råder en bristande individualisering, och gällande skollag följs inte alltid ute i kommunerna. Det är anledningen till att regeringen lägger fram ett antal förtydliganden och ger uppdrag om förändringar i skollagen. Det har vi alla tyckt varit bra. Sedan var det frågan om tillsyn och kontroll. Skolverket får enligt propositionen i uppdrag att utarbeta stödmaterial. Med den erfarenhet jag har av Skolverket - och säkert också Roger Haddad - vet jag hur det går till. Skolverket utarbetar stödmaterial, presenterar det för verksamheterna ute i landet på konferenser, och sedan följer Skolverket upp hur det går. Det redovisas för oss i utbildningsutskottet och riksdagen. Skolinspektionen har alltid uppdraget att inte bara göra tillsyner utan även egna kvalitetsgranskningar. Vi åberopar dem ofta i debatterna i riksdagen därför att de håller hög kvalitet. Skolinspektionen kommer att titta på sfi även i fortsättningen, och vi kommer att få viktiga signaler om hur det går. Man väljer inte ut vilka kommuner som helst, utan det finns en genomtänkt strategi.
Fru talman! Nu vet jag inte om det är Håkan Bergmans socialdemokratiska linje som gäller eller om det är statsrådets socialdemokratiska linje. Vill ni följa upp sfi? Har ni råd att göra det eller inte? Håkan Bergman säger att det är på gång, att Statens skolinspektion har det uppdraget. Statsrådet Aida Hadzialic säger att vi inte har råd att ge Statens skolinspektion pengar för att genomföra en sådan omfattande granskning av sfi. Ja, Håkan Bergman, det finns kritik. Ni säger att den nuvarande regeringen lägger fram förslag. Men det är våra förslag ni lägger fram. Problemet är att Håkan Bergman i dag inte kan svara på hur han som ledamot i utbildningsutskottet kan säkerställa att hans beslut som klubbas i nästa vecka i ärendet faktiskt får genomslag. Ni säger nej till extra tillsynsuppdrag för Statens skolinspektion. Ni säger nej till nationella prov. Hur ska Håkan Bergman som ledamot i utbildningsutskottet ta reda på om en elev klarar spår ett, två, tre, A, B, C, D och allt vad det heter, om han inte följer upp betygssystemet systematiskt på nationell nivå eller genom nationella prov för att få något slags blick? Det är inte trovärdigt. Håkan Bergman påstår saker eller hoppas på något som ni avstyrker i betänkandet.
Fru talman! Problemet är att Roger Haddad aldrig tycker att vi är trovärdiga. Jag ser ingen skillnad i vad statsrådet uttryckte och vad jag nu sa. Skolverket får i uppdrag att utarbeta bedömningsstöd. Man kommer att följa upp och redovisa tillbaka hur det går. Det står i betänkandet att Skolinspektionen har ett uppdrag i sitt regleringsbrev att också granska den här verksamheten. Men det sker som Aida Hadzialic sa på huvudmannanivå, inte på enhetsnivå. Jag sa att Skolinspektionen därutöver gör den typen av kvalitetsgranskningar av högt kvalitativt värde. Det är också en sådan kvalitetsgranskning som Roger Haddad refererade till. Den delen av verksamheten kommer att fortsätta. Statsrådet sa också att i ett läge med begränsade resurser satsar vi på lärarna. Vi satsar på att få fler att bli lärare inom svenska för invandrare, och om våra budgetar går igenom kommer vi också att satsa på kompetensutveckling för sfi-lärare. I övrigt kommer regeringen att följa upp reformen, precis som socialdemokratiska regeringar gör med sina reformer. Om vi inte uppnår avsikten med åtgärderna måste vi fundera över om vi måste göra mer. Jag tyckte att vårt statsråd i dessa frågor var öppen för diskussioner med Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och övriga partier i riksdagen om hur vi kan förbättra sfi ytterligare.
Fru talman! Anledningen till propositionen är att förtydliga individens rätt till en bättre anpassad sfi-undervisning inom ramen för vuxenutbildningen under de första åren i Sverige. Bakgrunden är att detta inte fungerar, trots att det i dag står i Skolverkets rekommendationer, Allmänna råd, på skolverket.se. Problemet är att det inte fungerar. Det är därför vi står här i dag. Annars skulle inte lagändringen ha behövts. Problemet är att ni inte kan säkerställa uppföljning och genomförande av de viktiga besluten. Försök inte lura mig genom att prata om stödmaterial! Det är Skolverkets utvecklingsuppdrag. Statens skolinspektion har ett tillsyns och granskningsuppdrag. De har inte ett generellt uppdrag att granska vuxenutbildningen. De gör inte det ens på huvudmannanivå. De samlar in lite material, men det är inte alla kommuner som gör uppföljningar. När Skolinspektionen gör nedslag på golvet väljer de ut 20-25 kommuner. Det finns 290 kommuner. Det är så ibland med egna erfarenheter att när Skolinspektionen, med sitt särskilda fokus på grundskola och gymnasium, inte hinner granska vuxenutbildningen och sfi, som vi debatterar i dag, begär de in en bilaga från kontoret för kommunala vuxenutbildningen. Det är ingen granskning. Det är kommunen som har överlämnat ett papper till Skolinspektionen som de sedan tar med i det egna beslutet. Vi vill något annat. Därför har vi yrkat i betänkandet att man ska ge ett särskilt tillsynsuppdrag till Statens skolinspektion. Ökad individ-anpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning